Fru talman! Christina Axelsson har frågat mig om jag kan klargöra vad som räknas som en transport i Sverige och på vilket sätt jag agerar i EU-samarbetet för regler kring cabotage. Axelsson frågar också vilka initiativ jag avser att ta för att se till att informationen om reglerna kring cabotage på väg lämnas till åkeriföretagen. Jag vill börja med att påtala att cabotagetransportreglerna återfinns i en EU-förordning som är direkt tillämplig i Sverige. Av förordningen framgår på vilket sätt cabotagetransporter får utföras. Vad som är att anse som en godkänd cabotagetransport är en fråga för de rättstillämpande myndigheterna att ta ställning till. Jag bör inte föregripa deras bedömning. När det gäller mitt agerande i EU-samarbetet för regler kring cabotage så är min inställning att fortsatt förenkla och förtydliga regelverket. Även om det är bra att vi nu har EU-harmoniserade regler om cabotagetransporter så hade jag önskat att den inre marknaden hade öppnats upp ännu mer och att cabotagetransporter, inom en snar framtid, ska få utföras fritt. När det gäller information till åkeriföretagen om de nya cabotagetransportreglerna vill jag hänvisa till mycket bra information på Transportstyrelsens hemsida.
Fru talman! Jag tackar Åsa Torstensson för svaret. Anledningen till min interpellation är att man har bedömt cabotagetransporter olika i våra grannländer Finland och Danmark. Därav ställde jag frågan hur man definierar det i Sverige. När jag fick svaret blev jag lite förvånad när ministern sade att hon är glad över att vi har en EU-harmonisering. Stolt men inte nöjd, skulle man kunna sammanfatta det som, eftersom man vill gå längre. Det är konstigt att ministern inte uttryckte det när vi hade samråd i frågan i EU-nämnden i juni för ett år sedan. Det hade varit klädsamt om ministern hade sagt att man ville något annat. Så var det inte. Därför var det heller ingen avvikande mening mot Sveriges ståndpunkt i frågan. Jag vill också påminna ministern om att i förordningen, som alltså gäller i Sverige, framgår att man vill ha ett gradvis fullbordande av EU:s inre marknad på området. Men då ska man ta hänsyn till kontrollerna och effektiviteten, och man ska ta hänsyn till utveckling av anställningsförhållanden inom yrket - jag tänker på chaufförer och andra. Man ska också se på områdena som gäller vägavgifter samt social lagstiftning och säkerhetslagstiftning. Jag har inte hört med ett ord att ministern har berört frågorna och på olika sätt agerat inom ramen för vårt medlemskap i EU för att driva på frågorna. Det var därför jag frågade ministern på vilket sätt ministern har agerat för att det här ska bli något som blir bra för svensk del och för andra länders del också i Europa. Jag återkommer då till hur man i Sverige ser på frågan. Hur ser ministern på vad cabotage är? Hur tänker ministern fortsätta att agera i frågorna för att vi ska få den effektiva tillsynen, så att man på sikt, precis som ministern här redogör för, kan säga att vi nu mer kan harmonisera marknaden vad gäller cabotagetillträde i vårt land?
Fru talman! Jag har svarat på Christina Axelssons frågor. Den 14 maj trädde nya harmoniserade cabotagetransportregler in. De hänvisar till hur transportföretag som utför internationell godstransport på väg kan utföra tre cabotagetransporter inom sju dagar. Det är regelsystem som nu gäller. I fråga om kontrollen har jag hänvisat till de rättsvårdande myndigheterna. Det är där som kontrollen ska avgöras och inte i våra debatter i kammaren. En departementsskrivelse håller på att utarbetas med anledning av de förändringar som behöver vidtas som en följd av att hela vägtransportpaketet är antaget och där man samlar villkoren för att få tillträde till vägtransportmarknaden för att yrkesmässigt bedriva transporter på väg i tre olika förordningar. Själva cabotagefrågan kommer att fortsätta att ses över. Kommissionen kommer att återkomma 2013 med en fördjupning av vägtransportmarknaden, naturligtvis kopplad till det beslut som fattas nu och också i syfte att marknaden kan öppnas mer. Christina Axelsson hänvisar till ett samråd i EU-nämnden för ett år sedan. Det är viktigt att parallellt med arbetet med den inre marknaden och arbetet med transporternas roll i att minska klimatpåverkan kommer ständigt nya frågor. Diskussionen om tomtransporter är en faktor i uppdraget att minska transportsektorns negativa påverkan på klimatet. Vi vet att det går oerhört många tomtransporter på väg likaväl som på järnväg. Det handlar om pengar, effektivitet, likaväl som att hitta en klimateffektiv transport.
Fru talman! Ministerns statssekreterare lyfte också upp att det var så många tomtransporter. Man skulle kunna tjäna 30 procent om det fanns fritt cabotagetillträde. Men nu handlar det inte bara om tomma transporter utan det handlar faktiskt också om de som kör transporterna. Det är väl viktigt att också följa kör och vilotider och andra regleringar som finns på området, som har debatterats i kammaren tidigare i dag. Det är också viktigt att ministern är ärlig och talar om vad den svenska ståndpunkten verkligen är. När vi hade samrådet var man nöjd med detta, men bara i fråga om när det träder i kraft. Ministern ser förvånad ut, men jag har kvar minnesanteckningarna - de stenografiska uppteckningarna - från EU-nämnden. Där står det att man stöder kommissionens ståndpunkt i frågan och också den kompromiss som lades fram av dåvarande ordförandeland. Jag tänkte också ta upp en annan sak som ministern tog upp i frågesvaret. Där hänvisar hon till mycket bra information på Transportstyrelsens hemsida. Om det hade funnits mycket bra information på Transportstyrelsens hemsida kanske jag inte ens hade behövt stå här med denna interpellation. Om man söker på cabotage hittar man inte det på Transportstyrelsens hemsida utan man hittar det på yrkestrafiken.se, som är en helt annan hemsida. Där står det att en förutsättning för att få utföra inrikestransporter är att fordonet har kommit in i landet med gods från ett annat land. Det står ingenting om transitcabotaget, som också är en del i den förordning som ministern har varit och fattat beslut om. Jag tog tillfället i akt och ringde till Transportstyrelsen för att diskutera frågan med en mycket trevlig jurist. Han kunde erkänna att cabotage inte finns med. Det är väl oerhört viktig att man har en ordentlig och helt omfattande information för dem som faktiskt ska leta efter informationen. Det är också viktigt för dem som ska titta att förordningarna faktiskt hålls och att det finns information om vad som gäller. Det går faktiskt att köra in med ett tomt fordon i Sverige eller något annat EU-land för att göra en transittransport. Då handlar det om att man öppnar för sådant i den information som lämnas. Anser ministern att det är en mycket bra information som visserligen inte finns på Transportstyrelsens hemsida men på annat ställe på webben?
Fru talman! Då har Transportstyrelsen blivit uppmärksammad på att det finns en miss i underlaget. Transportstyrelsen uppskattar nog att Christina Axelsson har hänvisat till detta. Christina Axelsson hänvisar till EU-nämndens samråd. I ett arbete där vi ska komma överens har jag begärt samråd, och jag har fullföljt samrådets beslut. Men, Christina Axelsson, världen står inte stilla. Det gör den uppenbarligen inte hos kommissionen heller eftersom man har hänvisat till att man ska se över om vägtransportmarknaden ska öppnas mer framöver. Då är naturligtvis cabotaget en del av detta. Bara under de senaste åren har diskussionen om transporternas roll på klimatet fått ett tydligare fokus riktat till transportsektorn. Vi diskuterar det ständigt med transportföretag, och det tror jag också att Christina Axelsson gör. Vi ser transportföretagens insatser för att själva ta sig an frågorna. Det är klart att cabotagefrågan är en del av detta. Därmed kan det också vara en del av detta som kommer upp om några år ifrån kommissionens sida. Det är nämligen gemensamma regler, och då ska vi också ha respekt för de olika processer som kommer upp. Man har hänvisat till att man kommer att göra en analys av till exempel hur ett fritt cabotage skulle kunna bidra till att minska klimatpåverkan. Det handlar om att köra med färre tomtransporter.
Fru talman! Det ministern säger om att man ska utvärdera fördraget är inget nytt. Det hade vi redan när vi hade det uppe till beredning i EU-nämnden. Att man ska se över cabotageregler med mera inom transportpolitiken 2013 är alltså inget man har kommit på nu.

Man nämner inte att detta är viktiga aspekter. Dessa aspekter är viktiga för att vi ska kunna vara med och påverka de bilar som kommer och kör genom vårt land, oavsett om de har gods eller är tomma, så att vi har bilar som inte släpper ut så mycket och att lagar och regler följs. Det är också oerhört viktigt. När vi nu öppnar för cabotaget på detta sätt har man en möjlighet att kontrollera. Förut har det varit svårare att komma till stånd med detta eftersom det har varit olika regler i de olika länderna. Jag tycker att det är märkligt att ministern så här snart efter att man har fattat ett beslut går ut och säger att man vill något annat. Om det är så att man vill något annat måste man i så fall också återkomma till riksdagen och faktiskt diskutera det med de berörda - trafikutskottet, EU-nämnden med flera.
Fru talman! Skulle vi vara i ett sådant läge att vi är i diskussion om cabotage återkommer vi naturligtvis till riksdagen och EU-nämnden. Där är dock inte den frågan. Det är nya cabotageregler som gäller från den 14 maj i år, och de cabotagereglerna gäller. Det är nämligen EU-gemensamma regler. Jag säger inget annat i dag än vad som har sagts i EU-nämnden, men jag tror däremot att det är oerhört viktigt att mitt i miljödebatten och miljödiskussionerna om klimatpåverkan ständigt ha fokus på hur vi kan förändra och förbättra regelsystemet - allt i syfte att minska klimatpåverkan. Det är det jag lyfter fram i detta sammanhang, och det är det som också är den del av det kommissionen kommer att lyfta fram framöver.